Herr talman! Det är inte min avsikt att försöka mig på något slags remissdebatt i efterhand, utan jag skall bara ge uttryck för några korta reflexioner med anledning av statsministerns tal. Får jag börja med att säga att jag satt i min bänk och funderade över de motiv som hade drivit statsministern till att gå upp och göra en sammanfattning i det här skedet av riksdagen. Det var, som jag uppfattade det, ett försök till historieskrivning över denna första session i enkammaren, Jag kan inte hjälpa det, men denna historieskrivning kräver invändningar på rätt många punkter. För att fatta mig kort skulle jag vilja säga att trots alla djupdykningar som statsministern gjorde i sina gamla tal och numera också i doktriner som stöd för regeringens handlande under den här sessionen så kvarstår ett bestämt intryck: statsministern och hans kolleger regerar för att överleva. Det ligger ingen nedvärdering i det. Det är bara ett konstaterande, Det är självklart att det kan prägla en minoritetsregerings sätt arbeta, Statsministern räknade upp åtgärder som regeringen har fått igenom med större eller mindre majoriteter. Att räkna upp en rad riksdagsbeslut som tagits med större eller mindre majoriteter och notera det som en framgång för regeringen imponerar inte särskilt på alla som känner till hur oppositionen har drivit på regeringen i de här frågorna. Om man mot den bakgrunden inkasserar som en seger att oppositionen stöder regeringens förslag, har man en egendomlig inställning till den här verksamheten. Det gäller t.ex. lokaliseringsoch regionalpolitiken, det gäller de äldres situation, det gäller miljöpolitiken och det gäller trafikpolitiken, för att ta några exempel. Vi noterar med tillfredsställelse att regeringen har kommit med sådana här förslag, och det är en självklarhet att stödja deras principiella inriktning.

Om jag inte hörde fel, klassificerade statsministern den frågan som en mindre och inte så betydelsefull fråga. Det skulle höra till de där olycksfallen som kan hända vilken regering som helst. Jag tycker att det är en rätt märklig klassificering. Får jag säga att jag uppfattar detta som förslag som skall ge större trygghet och bättre jämlikhet. Det är vår bestämda mening att det sker bäst i ett decentraliserat samhälle. Vi måste försöka få en kraftig dämpning av tillväxten av storstadsregionerna, Det är inte mycket som man lyckas åstadkomma hittilldags, det har enligt vår mening saknats vilja hos regeringen, Det är inte rimligt att Stockholmsregionen i fortsättningen skall ha en större andel av landets befolkning än vad regionen har i dag. Det är helt enkelt så att om omflyttningen fortsätter, blir det ingenting över för att förbättra miljön för dem som redan bor där. Jag träffar åter och åter kommunalmän som framställer sin situation på det viset — alla pengar går åt till finansiering av investeringarna för att klara dem som flyttar hit. Det var ett par andra avsnitt i statsministerns anförande som jag också gärna vill kommentera, Mittenpartierna skulle enligt herr Palmes beräkningar ha lagt fram förslag som innebär en budgetförsvagning med 300 miljoner kronor. Jag hoppas verkligen att man i regeringskretsar inte alltid handskas så slarvigt med beloppen, när man gör sina överslag. Det skulle helt enkelt få förödande verkningar.

Statsministern måste ha suttit här många fler kvällar än vi andra om han skulle komma upp till 300 miljoner kronor fastän beloppen bara rört sig om 100 000 eller 1 miljon. Plenidagarna skulle helt enkelt inte ha räckt till för att komma upp till de 300 miljonerna. Oppositionen skulle också ha kommit med långtgående löften i valrörelsen, men sedan stämt ner tonen. Det karakteristiska för valrörelsen var ändå att vi från oppositionens sida sade ifrån t.ex. vilka åtgärder som behövde vidtas beträffande den ekonomiska politiken, Jag hade själv tillfälle att fråga företrädare för regeringen, om man före valet skulle ge — Nr 105 besked om var socialdemokratin stod. Men man ville inte ge besked före valet. Efter valet kom besked, och man genomförde en del av vad vi hade föreslagit i valrörelsen, Detta är en mera korrekt beskrivning om vad som 3 juni 1971 skedde den senaste valrörelsen. Statliga åt Får jag sedan säga att sysselsättningsfrågorna, arbetslivets villkor, vårt gärder inom näringslivs möjligheter att utvecklas i framgångsrik tävlan med konkursvensk varvsrenter i andra länder, är frågor som i hög grad stått i centrum för det industri politiska arbetet under de senaste åren, Allting tyder på att så kommer att bli fallet under resten av 1970-talet. Regeringens och socialdemokratins insats på det området kan i stor utsträckning föras tillbaka på det program som antogs vid partikongressen 1967. Den politiken som socialdemokratin sökt förverkliga har i första hand tagit sikte på att lösa sysselsättningsfrågorna med en rad punktinsatser, inte minst i form av statliga företagarinsatser. Man har också den vägen kunnat klara ett antal akuta situationer.

Regeringen som företagare har fått inregistrera en rad motgångar de senaste åren. Men värre är att man tydligen aldrig har ställt sig frågan hur företagsamhetens allmänna villkor och förutsättningar har utvecklats. Den svaga investeringsverksamheten inom industrin — ett akut problem just i dag —, svårigheterna för hemmamarknadsindustrin och de mindre företagen, alla friställningar från företag som måste läggas ned eller inskränka driften och den fortgående maktkoncentrationen inom näringslivet är bl.a. besked om klara brister i den socialdemokratiska näringspolitiken. Jag tror att dessa brister i hög grad beror på att regering och riksdag aldrig fått ta ställning till några bindande riktlinjer för näringspolitiken. Därmed har också helhetsperspektivet i den politiska debatten och i de politiska åtgärderna gått förlorat. Socialdemokratisk näringspolitik har blivit en politik för de fem procent av företagen som staten äger, medan företagen i övrigt på område efter område fått allt svårare att leva vidare och utvecklas. Jag tycker att det är ett framsteg att LO och socialdemokratiska partiet nu har tillsatt en arbetsgrupp för att revidera det socialdemokratiska programmet från 1967, men det räcker naturligtvis inte att varje parti för sig gör sådana program — det behövs också enligt vår mening av riksdagen antagna riktlinjer. Detta har vi föreslagit flera gånger. Ett sådant program kan och bör givetvis spänna över många delområden. Det viktiga är emellertid att man då verkligen har en bestämd målsättning att hålla sig till, att man kan få en samordning inte bara när det gäller näringspolitiken i snäv bemärkelse utan också i fråga om utbyggnad av kommunikationerna, förbättring av yrkesutbildningen, reformering av företagsbeskattningen — för att ta några exempel.

Herr talman! Det är väl mer en tillfällighet att en avslutande partiledardebatt kommit att anslutas till behandlingen av varvspropositionen, men faktiskt är tillfället inte illa valt. Här finns nämligen de viktigaste ingredienserna till en debatt om avgörande ideologiska frågor och om huvudlinjerna i partiernas politik. Den debatten får föras mer utförligt en annan gång, men mycket kort vill jag framhålla att den linje som regeringen här vill genomföra kommer att försvåra även vad man kan kalla en progressiv reformistisk politik.

Nu knyts stat och finanskapital allt närmare till varandra, kapitalistiska intressen och hänsyn penetrerar själva statsapparaten, storfinansen blir mäktigare. Detta gynnar inte den socialistiska arbetarrörelsens intressen. Det finns andra möjligheter att driva näringspolitik, att driva sysselsättningspolitik, men dem utnyttjar inte regeringen, Detta har visats också under denna vårriksdag, och dess avslutning är symtomatisk. Man räddar sysselsättningen vid Götaverken, men man ”räddar” också stora vinster åt familjen Salén, Hur stora är t.ex. de skattevinster Saléns gör på affären? Det har vi inte fått klart besked om, Kanske herr Hagnell, som följt varvsfrågorna och fick så varmt beröm här för sin inställning, kan upplysa om den saken? Herr talman! En riksdagssession på fem månader kan inte ses isolerad även om den har en ny organisatorisk form och även om den har nya majoritetsförhållanden. Den första sessionen av den nya enkammarriksdagen har — det bör erkännas — också kännetecknats av vissa framsteg. Vårt parti ser det t.ex. som väsentligt att den äldre arbetskraftens problem nu allvarligt uppmärksammas. Vi har upprepade gånger tidigare tagit upp frågan i riksdagen, men då inte lyckats vinna gehör för linjen att lagfäst skydd skulle beredas de äldre arbetarna, Opinionsrörelsen ute på arbetsplatserna har nu växt och blivit så stark att den framtvingat en lösning, låt vara att denna fortfarande har brister. En annan fråga i centrum för intresset hos arbetsplatsernas folk är tvångslagstiftningen mot fackföreningsrörelsen och företagsledningarnas diktatoriska makt i kraft av paragraf 32.

Vid diskussionerna här i riksdagen om tvångslagen, eller fullmakts lagen, på arbetsmarknaden såg vi hur denna allians fungerade när socialdemokratin och de borgerliga partierna med instämmande av fackliga toppledare antog den nya tvångslagen, som var riktad mot hela fackföreningsrörelsen. Lagen stärkte allmänt arbetsköparsidan och har därmed bidragit till den förlängda avtalsrörelsen och Arbetsgivareföreningens vägran att gå med på rimliga lönekrav. Opinionen ute på arbetsplatserna var negativ till denna tvångslag. Man kräver nu ett slut på långhalningen i avtalsrörelsen och att Landsorganisationen skall utnyttja den makt som miljonarmén besitter. Vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp har sett det som sin avgörande uppgift här i riksdagen att föra fram den växande opinionen ute på arbetsplatserna, i bostadskvarteren, i de nya frontorganisationerna och arbeta för lösningar som tillgodoser de berättigade radikala krav som framförs, Det gäller framför allt tre frågekomplex: 1. Arbetsplatsfrågorna i vid mening, särskilt kraven på en avgörande förbättring av arbetsmiljön och nedtrappning av sjukdomsoch olycksfallsriskerna, Kampen mot tvångslagarna och paragraf 32 och för makt åt lönearbetarna. 2. Hyresgästernas krav på effektiva åtgärder för att stoppa hyresstegringen och i stället åstadkomma en sänkning av de rekordhöga hyrorna särskilt i nyproduktionen. Kamp för verkligt inflytande för de boende över stadsmiljö och bostadsmiljö. 3. Ökad styrka bakom kraven att USA omedelbart skall lämna Indokina, Erkännande av den provisoriska revolutionära regeringen i Sydvietnam, Verksamt stöd till befrielserörelserna. Kamp mot alla former av EEC-anslutning. Det avgörande fältet där striden för dessa krav kan vinnas är inte här i riksdagen utan på arbetsplatserna, i bostadskvarteren, i agitationen bland människorna, Men rörelsen för dessa krav kommer att växa och den kommer att framtvinga progressiva beslut i denna församling. Utvecklandet av en demokratisk massrörelse är desto mera nödvändigt som stora och växande problem inte fått någon lösning. Koncentrationen av människor och företag fortsätter. Den regionala obalansen tilltar. Människor tvingas alltjämt bort från skogslänen och till storstädernas trängsel, hets och betongkvarter. Sysselsättningsfrågorna har inte lösts utan förvärrats under de senaste månaderna, Regeringens politik i dessa frågor präglas av en påtaglig brist på initiativ och handlingskraft, där den inte driver en linje som direkt förvärrar läget för lönarbetarna, Hänsynen till kapitalets krav tillåts att begränsa och bestämma politiken. Att regeringens linje i allmänhet ändå framstår som överlägsen jämfört med vad de borgerliga partierna presterat är inte regeringens förtjänst. Borgerlig politik under denna riksdagssession har kännetecknats av ett enkelt lurpassande, och höjden av statskonst har varit att kunna hänga sig på någon vpk-motion. Det är verkligen ingen imponerande bild av målmedveten politik som de borgerligas agerande erbjudit. För vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp har denna session varit av speciellt intresse bl.a. med hänsyn till majoritetsförhållandena i riksdagen och till att vi för första gången haft ordinarie ledamöter i ett antal utskott. Vi har sökt att sakligt värdera de förslag som ställts både av regeringen och av övriga partier, och vi har tagit ställning utifrån de grundläggande idéer och intressen vårt parti vill företräda. Det är, herr talman, av intresse att konstatera att varken regeringspartiet eller de borgerliga partierna kunnat vidmakthålla de s.k. stronga attityder som man intog omedelbart efter valet. Regeringen har helt naturligt tvingats till överläggningar med vårt parti i vissa frågor; de borgerliga partierna har tvingats acceptera vår närvaro i utskotten. Jag kan inte underlåta den reflexionen att det hade varit klokare om man från början accepterat det faktiska läge som föreligger i den nya enkammarriksdagen.

Herr talman! Det är inte alldeles lätt att bringa reda i den rikhaltiga flora av synpunkter som har kommit från den här talarstolen under de senaste fyra anförandena, Jag begränsade mig till en ganska kort sammanfattning av det jobb som utförts här i riksdagen och redovisade alla de viktigare besluten. Dessa beslut har inte tillkommit på en slump. De stämmer med våra grundvärderingar, som återfinns i 1969 års partikongress beslut, och i det s.k. Kramforsmanifestet. Vi har inte helt genomfört detta valprogram, vi har inte genomfört alla 1969 års kongressbeslut, men vi har kommit en bit på väg. När framför allt de borgerliga talarna här gick upp i talarstolen, hade de en tendens att fly undan från riksdagen och tala om det allmänna politiska läget. Därmed har de bevisat ett par väsentliga ting som jag i och för sig inte vill kritisera dem för. Det första är att de inte har återkommit med sina valprogram vid denna riksdag. Herr Bohman säger att man skulle ha fört en ungefär likartad politik. Men hur skulle den politik se ut som varit byggd på de borgerliga valprogrammen med deras väldiga löften? Det andra som de visar klart är att vi socialdemokrater har fullföljt vår politik. Vi har fått en bred uppslutning kring den och vi har varit beredda till samförstånd kring den. Det är vi naturligtvis glada för, men av de tre anförandena framgår samtidigt att det inte finns något borgerligt alternativ till regeringspolitiken. När herr Helén skulle ta upp någon stor fråga för oppositionens del, så valde han voteringen om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Men det var ju ett utredningskrav. Det hade varit en helt annan sak om ni hade sagt: ”Nu skall vi betala ut av statsmedel så och så mycket till kommunerna, som vi skall ta från budgeten.” Det var ju detta som framför allt centerpartiet i valrörelsen gick fram med i yviga löften. Men det försvann som konkret yrkande och kom tillbaka som ett utredningskrav. När herr Fälldin talar om att vi efter valet vidtog de åtgärder som centerpartiet förordat, så hoppas jag att den där berömda valberedningen inte var nere och lyssnade på honom; man kunde kanske då ha fått ett egendomligt intryck av honom. I själva verket gick hela vår valrörelse ut på att slå tillbaka framför allt centerns väldiga överbudspolitik. Och vad är det då för andra förslag centern har framfört? Ja, inga konkreta ting, utan det är att man eftersträvar, som herr Fälldin sade, att statsmakterna skall arbeta för ett decentraliserat samhälle. All right — men vad är det för konkreta beslut som riksdagen skulle fatta? Man skall göra en utredning om en plan för ökning av stödet till barnfamiljerna, Vad är det för konkret ställningstagande? Nej, skälet till att ni hade svårt att ta upp de saker jag talade om är att ni inte har kunnat konkretisera några andra ställningstaganden än de som riksdagen har kommit fram till. Det är bara ett konstaterande. Det vore oerhört frestande att närmare gå in på dessa ting, men med hänsyn till tiden skall jag inte göra det. Jag vill bara säga några ord till herr Helén med anledning av att han beklagar sig över regeringens paroller i avtalsrörelsens början. Vad var det för paroller? Jo, det var att regeringen anser att lönehöjningar i första hand bör komma de sämst ställda till godo. Detta accepterade då mittenpartierna. Var det bara en läpparnas bekännelse? Och när herr Helén flyr utanför huset och säger att många människor känner missnöje och ekonomiska bekymmer, så är det alldeles sant i ett läge då man arbetar på 1970 års löner med 1971 års priser. När avtalsrörelsen inte är klar måste det vara så. Däremot kan det ju inte ur herr Heléns synpunkt sett bero på skatterna, eftersom ni röstade för förra årets skattereform och eftersom ni inte ställt något konkret ändringsyrkande, såvitt jag har kunnat finna, vid denna riksdag, utan det är som vanligt fråga om utredningskrav. Eftersom jag bara ämnar tala ett par minuter skall jag begränsa mig till detta och sedan ta upp en av herr Bohmans synpunkter. Herr Bohman återkom igen och igen i sitt anförande till vad han kallade konfrontationspolitiken — i och för sig ett intressant uttalande från ett parti som enligt egen utsago varit mer isolerat i ställningstagandena här än något annat parti. Vad är det socialdemokratin gör som herr Bohman kallar konfrontationspolitik? Jo, vi har sagt att risken för ökade klasskillnader utgör ett ont i vårt samhälle och ett hot mot hela den lugna och stabila samhällsutveckling som vi vill ha, och vi har sagt att klasskillnaderna och inkomstklyftorna måste angripas. Detta är utgångspunkten för den sociala reformpolitiken och för arbetsmarknadsoch näringspolitiken. Det präglar vår skattepolitik. När herr Bohman klagar över skatterna har han nog inte träffat dem som genom skattereformen har fått en reell skattesänkning. Och samma ptägel av utjämning har avtalsrörelsens uppläggning på den offentliga sektorn. Jag kan som exempel ta en gift banarbetare i Borås med hemarbetande fru och två barn.

Genom skattereformen och genom avtalsrörelsen får han alltså sammanlagt en förbättring på ungefär 15 procent, Det är i och för sig ganska betydande. Det är otryggheten och klasskillnaderna, herr Bohman, som innebär den verkliga konfrontationen. Vem bedriver konfrontationspolitik mot låginkomsttagarna, herr Bohman? Gör socialdemokratin det, när vi genomför en sådan lönerörelse på den statliga sidan, en sådan skattereform som jag här har talat om, eller är det herr Bohmans eget parti som gör det med sina krav på skattesänkningar för högre inkomsttagare, nedskärning av den offentliga sektorn och stöd åt höglönegrupper? Jag kommer ihåg att ni i en valrörelse för några år sedan hade en textilarbeterska som argument för edra skattesänkningslöften. Vem bedriver konfrontationspolitik mot henne, herr Bohman? Hon har fått sänkt statsskatt genom det skatteförslag som ni i första omgången yrkade avslag på. När vi genom en lagstiftning ger den äldre arbetskraften ökad trygghet i arbetslivet och högern går emot, vem driver då konfrontationspolitik mot de äldre arbetstagarna? Tror herr Bohman att man måste tvinga på äldre människor ett bättre skydd på arbetsmarknaden? Nej, det är högern som i riksdagen bedriver konfrontationspolitik mot riksdagsmajoriteten och mot de äldre, När herr Bohman talar om konfrontation menar han därmed att blåsa till strid mot utjämningspolitiken.

Han skall gå till strid, när de sämre ställda vill ha en relativt större förbättring. Där går en skiljelinje.

På den vägen har vi varit sedan dess. Vi har inte nått fram till ett samhälle där folkhemmet med sin utjämningstanke, med sin demokratisering av det ekonomiska livet ännu är genomfört. Vi har tagit många strider i det förflutna för att förändra det svenska samhället i den riktningen. Vi har många gånger skapat ett samförstånd i efterhand. Vi kommer att stå öppna vare sig det blir strid eller samförstånd — det är inte vi som väljer — men vi kommer inte att svika de grundläggande När herr Bohman talar om hela landets statsminister är jag rädd för att det är ett gammalt auktoritärt ideal som föresvävar honom. Om man skall företräda hela det svenska samhället tror jag det är viktigt att man i första hand ställer sig på de sämre lottade gruppernas sida, Det är de som i första hand behöver samhällets stöd; det är de som i första hand är intresserade av samhällets förändring. Och jag tror att solidaritetskänslan i det svenska samhället är och kommer att bli så stark att det går att få alla samhällsgruppers stöd för en sådan politik.

Herr talman! Eftersom debatten alltjämt gäller det betänkande som rör varvsproblemen kanske det är tillåtet att svara på den fråga som herr Hermansson i Stockholm tog upp, nämligen vilka fördelar som uppstår för Saléngruppen när den nu går in i Götaverken. Till att börja med är det ingen som tror att Saléngruppen går in i varvsrörelsen och där riskerar 150 miljoner kronor av vinsterna från rederirörelsen enbart för att rädda sysselsättningen i Göteborg och Landskrona. Så långt jag kan bedöma, uppkommer enligt gällande skattelagstiftning en möjlighet för Salénrederierna att i varvsrörelsen skriva bort kommande vinster från rederierna på 400 å 500 miljoner kronor. Det betyder en möjlighet att minska de på rederiet annars kommande skatterna med ca 200 miljoner kronor under en period av kanske fem år. Det är föga tvivel om att Salénrederierna, med det stöd som staten lämnar, kommer att göra en på sikt mycket god affär.

Herr talman!

Statsministern vill då vrida det därhän att vi skulle ha lagt våra valprogram åt sidan därför att vi inte fört fram direkta kostnadsförslag på varje enskild punkt — att genomföras redan under år 1971. Till det är väl att säga: Var inte Kramforsprogrammet en verklighet? Hur mycket skulle det inte ha kostat? Har regeringen lagt fram förslag på varje punkt att genomföras under 1971? Nej, självfallet inte. Men vi har i ett tjugotal partimotioner tagit fram det som var grunden i vår valrörelse och som hade arbetats fram under Samråd 69, som beslöts av landsmötet. I den mån det inte bifölls av 1970 års riksdag, återfinns det i våra partimotioner i år. Men de flesta av dessa är bordlagda till hösten, och det kan ju vara en teknisk förklaring till att de inte kunde komma med i statsministerns redogörelse. Men de finns kvar, och de kommer att prägla vårt program under 1970-talet till dess de är När det gäller skattereformen är det alldeles felaktigt att säga att vi inte gjorde några erinringar i fjol. Vi hade klara och konkreta ändringsförslag för låginkomsttagarna, för hemmamakarna, för de faktiskt sambeskattade och för pensionärerna.

Då skulle sannolikt det svåra läge som avtalsrörelsen för dagen befinner sig i ha mildrats och avtalsrörelsen ha fått en mjukare upplösning.

Herr talman! Det var faktiskt i all vänlighet som jag talade om hela landets statsminister. Jag tror att herr Palme bättre skulle fylla sina uppgifter om han inte betraktade sig som statsminister bara för en viss grupp av människor utan var solidarisk mot alla grupper i det svenska samhället. Jag vidhåller att regeringen driver en konfrontationspolitik. För det gör man: 1. När man ställer grupper av människor mot varandra. Om man, för att på nytt konkretisera, säger att man skall sänka skatterna för två tredjedelar av befolkningen och att skattesänkningen skall betalas genom sänkt levnadsstandard för en tredjedel, är det exempel på den typ av utjämning som jag inte accepterar. Däremot accepterar jag en utjämning som innebär att man ser till att de som har det sämst får det bättre, Men det behöver inte ske på bekostnad av en stor grupp människor. Då blir det motsättningar — dessa människor kommer inte att acceptera att deras standard skall sänkas på det drastiska sätt som det i så fall blir fråga om. 2. När man beskriver det svenska samhället som ett samhälle av orättvisor och klassmotsättningar. Vi har, herr statsminister, väldigt stora olikheter i det svenska samhället. Vi har motsättningar av alla de slag, men vi har inte klassmotsättningar i vedertagen bemärkelse i det här gamla samhället, där cirkulationen verkligen är i gång. Hur många av kollegerna här i kammaren är inte företrädare för ett ståndscirkulationssamhälle av bästa märke? Jag tycker att det är ett föråldrat samhälle som Ni, herr statsminister, beskriver, när Ni vill göra gällande att det här samhället är skiktat i klasser. Det är inte skiktat i klasser — det är skiktat i människor som har det bättre och människor som har det sämre på olika sätt. 3. När representanter för regeringspartiet går ut och talar om 10 000-tals företagare — jag vill inte påstå att Olof Palme gjort det nu, men företrädare för regeringen och det parti Ni representerar har gjort det — som människor som saknar samhällsansvar, som drivs av egoistiska bevekelsegrunder, som säljer arbetarnas trygghet för småpengar och allt möjligt sådant. Det är företagare som lyssnar på vad som sägs och känner sig stå utanför den solidaritet som vi behöver i det svenska samhället. 4, När man vill göra gällande i den här inflammerade lönedebatten att SACO:s och SR:s krav egentligen bara syftar till att ge några professorer och generaldirektörer högre löner, då det i själva verket är fråga om ett mycket stort antal människor som verkligen inte kan ”beskyllas” för att vara högavlönade. Det utlöser hos dem bitterhet, och de känner sig stå utanför den gemenskap som de helst av allt vill tillhöra. 5. När man avsikligt missförstår motiv och bevekelsegrunder hos sina motståndare, vilket Ni gör, herr statsminister, när Ni talar om att ”högern” som det heter — plötsligt är den minnesgode statsministern totalt glömsk — är ute enbart efter att sänka skatterna för höglönegrupper. Statsministern vet att det påståendet är felaktigt. När man nu som jag beskyller socialdemokraterna för att driva konfrontationspolitik — jag vidhåller den beskyllningen — använder man det gamla knepet från skolan och säger: Det var du som började. Man påstår att vi bedriver konfrontationspolitik, när vi vill åstadkomma ett skattesystem med större stimulanseffekter och ökad rättvisa, ett system som inte skulle behöva innebära att en grupp med sänkt levnadsstandard skall betala det skattesystemets fördelar för andra.

Vi är helt överens om att vi skall göra vad vi kan för att ta till vara den äldre arbetskraften. Vi vet alla att den äldre arbetskraftens problem framför allt beror på att våra låglöneindustrier under de senaste åren har slagits ut i konkurrensen med utlandet och att det är de äldre arbetstagarna i de industrierna som har svårast att få nytt jobb. Det är ett verkligt problem, och det problemet beror i mycket stor utsträckning på den ekonomiska politik och den fria liberala handelspolitik som vi i och för sig med rätta har fört, Detta har skapat problemen, Att det inte minst är arbetskamraterna i företagen som är hårda mot sina kolleger i murarlag och annat vet alla som har sysslat med den verksamheten. I företagen är man generellt sett — det finns naturligtvis undantag — mera mån om att behålla den äldre arbetskraften för den är ofta mera ansvarsmedveten, kunnigare och plikttrognare än vad många av de yngre är, Man vill behålla den. Men när man råkar ut för detta problem löser man det inte genom att byråkratisera på det sätt som sker genom detta lagförslag. Det är ju därför vi har gått emot det, inte av någon bristande känsla av solidaritet för just dessa människor, Vi är rädda för att lagen kommer att motverka de äldres intressen genom att det blir svårare för företagen att driva sin verksamhet så, att de ökar våra tillväxtresurser i det svenska samhället och ger bättre möjligheter att anställa just dessa arbetstagare. Tillväxten får vi inte glömma bort. Jag kommer tillbaka till detta. Ni skrattar åt mig när jag talar om dynamik, tillväxt och stimulans. Det är reella begrepp för det framtida Sverige och för vår utveckling. Jag vet inte om statsministern lyssnar på radio. Det gör väl Ni som andra människor. För någon månad sedan en söndagsmorgon berättade Rådmansögubben — Kar de Mumma — i pensionärsradion följande historia. Han hade träffat en gammal dam som sade till honom: ” Säj, skriftställarn” — Kar de Mumma kallas ju så i detta sammanhang — ”här talar alla människor om att vi skall dela den gemensamma kakan. Alla talar och talar om att dela kakan, men medan de pratar så dör bagaren,”
Herr talman! Jag känner mycket starkt kammarens tryck att vi skall sluta denna debatt, Därför skall jag inskränka mig till en enda kommentar. Statsministern klagade över att vi från centerns sida har ställt så föga preciserade förslag att han och socialdemokraterna inte kunde ta ställning till dem. Då vi kommer med ett konkret förslag om ett grundbelopp när det gäller partistödet att utgå till alla partier väljer herr Palme — i varje fall hans partikamrater i konstitutionsutskottet — att säga: Nej, ett konkret förslag kan vi inte ta, men vi kan tänka oss en utredning. Statsministern får lov att bestämma sig.

Herr talman! I det sista fallet var det ju fråga om att de borgerliga partierna ivrigt försökte rösta på den kommunistiska motionen om grundbidrag, men detta misslyckades genom att man vidgade begreppet i den utredning om partifinansiering som inom kort kommer att tillsättas. Där tror jag att man på borgerligt håll helt enkelt var litet övertaktisk genom att så nära ansluta sig till kommunisterna i förhoppningen att därigenom segra, Det är väl den väsentligaste lärdomen av den speciella voteringen. Sedan till herr Bohman: Jag vet inte om hans radiohistoria var ett exempel på vänsterindoktrinering inom Sveriges Radio, men det är så att kakan alltid måste delas. Man måste alltid bestämma sig. Men jag tror att det är en väsentlig dynamik i samhället att de lägre inkomsttagarna kan känna att deras villkor förbättras, Det räcker inte med att säga att det inte finns några klasskillnader i Sverige.

Att bryta det främlingskapet genom att ge människor större inflytande på sina arbetsplatser och att bryta känslan av utanförstående genom att ge de sämre ställda människorna bättre villkor, det är att skapa en vidgad samhällssolidaritet. — Så enkelt ser jag den problematiken. Slutligen till herr Helén! Det är rätt fantastiskt att höra honom säga: ”Vi röstade för en rad förbättringar i skatteförslaget! ” Ja, visst gjorde ni det. De skulle kosta massor av pengar, och ni talade inte om hur de skulle betalas, men ni klagade samtidigt över att finanspolitiken var för svag. I år återkommer ni med en del förslag, men ni har inte ställt ett enda konkret yrkande om ändringar i skattepolitiken, utan bara fört fram allmänna utredningskrav, och de är i och för sig meningslösa. Allra sist — det blev ju en väldig röra av synpunkter i den här debatten — återkommer jag till det som jag började med att säga, att jag är glad över riksdagens medverkan i att genomföra vårens arbetsprogram med så bred enighet.

Herr talman!

Herr talman! Bortsett från oriktigheterna tycker jag att herr statsministerns sista inlägg var rätt sympatiskt, och jag skall be att få önska herr inspektorn en glad sommar,